Herr talman! Kjell Johansson och de andra borgerliga ledamöterna använder många gånger med viss förkärlek begreppen socialistiska och ickesocialistiska partier. Det gjorde Kjell Johansson också nu. Jag skulle vilja att de nu, efter den s.k. svarta onsdagen, byter begrepp och kallar sig själva för kapitalistiska partier, så kan vi kalla oss för ickekapitalistiska partier. Kjell Johansson frågade vad jag skulle säga om riksdagens förvaltningskontor helt plötsligt skulle börja dra 120 % i preliminärskatt i stället för 110 %. Ni har ju nu genomdrivit så många förslag om ökad tillväxt. Ni tror väl på era förslag? Nu kommer vi alla att tjäna mer än tidigare, och då finns det väl ingen anledning att sänka preliminärskattenivån. I övrigt vill jag, herr talman, tillstyrka det förslag som har delats ut i kammaren och Kjell Johanssons yrkande. Det yrkandet verifierar också det som jag sade i mitt anförande, att regeringens propositioner -- inte bara den här utan också många andra -- har varit hastverk. Det är propositioner med väldigt stora brister. Utskotten har -- också vi inom skatteutskottet -- fått göra många förändringar även i andra betänkanden. Man har helt enkelt inte analyserat konsekvenser, och det har också funnits andra bristfälligheter.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar gäller regeringens proposition 1991/92:54 om att slopa genomsynsreglerna vid reavinstbeskattningen av bostadsrätter. Gunnar Nilsson har ganska väl redogjort för hur reglerna fungerar. Reglerna har utsatts för omfattande kritik. De har medfört omfattande arbete både för föreningarna och för de skattskyldiga. Även om de varit teoretiskt riktiga har de av många uppfattats så, att man betalar skatt på föreningens skuld. Propositionen har varit på remiss till bostadsutskottet, som yttrat sig över den och därvid ansett att reglerna med rätta kritiserats för att de är svåra att förstå och tillämpa. Bostadsutskottet tillstyrker att genomsynsreglerna slopas både när det gäller huvudregeln och när det gäller takregeln. Här föreslår utskottet ett tillägg i 26 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt, som reglerar att kapitaltillskottet skall ha använts för ett bestämt förbättringsarbete för att det skall vara avdragsgillt.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

Herr talman! Jag kan försäkra Gunnar Nilsson om att jag har tagit del av utredningen om skatteregler för ny bostadsfinansiering. Det är riktigt att den utredningen inte föreslår att genomsynsreglerna skall tas bort vid takregeln. Det föreslår däremot propositionen. Som jag nämnde har både bostadsutskottet och skatteutskottet tillstyrkt detta. Jag tror inte att bostadsrättsinnehavare upplever det här som någon större orättvisa. Jag tror att man relaterar beskattningen till den egna insatsen. Om man skall räkna in föreningens skuld, upplever man att man betalar skatt på den. Man upplever det så även om det är oriktigt. Jag tycker därför att det här förslaget är bra.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att här föreligger ett klart fall av snedvridning av likformigheten. Det förvånar mig att det i denna regeringskoalition inte finns någon som försvarar de bärande principerna i skattereformen.

Herr talman! I betänkandena SkU11 och SkU12 behandlas dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore, Korea och Nederländerna. Jag skall i mitt inlägg begränsa mig till det som socialdemokraterna och såvitt jag förstår vänstern tycker är väsentligt. Om man tar bort rätten till progressionsuppräkning enligt lagen, skulle det innebära att Sverige ensidigt och utan någon motprestation avstår från en rättighet som tillkommer oss i förhandlingarna med resp. land. Vi socialdemokrater är medvetna om att det i det enskilda fallet inte har någon större praktisk betydelse. Men med hänsyn till att motsvarande förslag har lagts fram i proposition nr 62 och skatteutskottets betänkanden nr 11 och 12, framstår det emellertid som om regeringen i denna fråga har slagit in på en ny linje som strider mot de grundläggande fördelningsprinciperna som det progressiva beskattningssystemet bygger på. Herr talman! Jag vill påpeka att utskottet i bred enighet, förutom moderata samlingspartiet, har ställt sig bakom progressionsklausulen otaliga gånger när vi har diskuterat dubbelbeskattningsavtal. Det här gäller även avsteg som har gjorts i de nordiska avtalen för dubbelbeskattning. Alla partier utom moderata samlingspartiet är överens. Vi tycker inte att det är någon bra ursäkt att åberopa undantagen med de nordiska länderna när vi känner till de särskilda förhållanden som råder inom Norden. Vi tycker att det är att gå ifrån all rimlig konsekvens när vi i övrigt tillämpar progression. Vad är det för rättvisa när en inkomst av tjänst progressionsbeskattas medan en annan inkomst inte har progressionsuppräkning? Med detta korta inlägg, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna i dessa betänkanden.

Herr talman! Jag avsåg att det inte har någon större betydelse i det enskilda fallet. Det är helt rätt, och det står jag fast vid. Däremot är det en mycket viktig principiell fråga i de kommande internationella skatteavtal som vi kommer att upprätta med andra stater. Det är inte okänt att vi i Sverige alltmer kommer att internationaliseras. Vi kommer att ha den här typen av inkomster i allt större utsträckning. Det vore oklokt om Sverige ensidigt skulle försöka avskaffa de progressioner som vi har som princip.

Herr talman! Jordbruksutskottet tillstyrker enhälligt regeringens förslag till ändrad instansordning enligt bilavgaslagen. Överklaganden av beslut om dispensavgift skall efter den 1 jan 1992 ske till kammarrätten i stället för till regeringen. Det verkar vara en bra förändring. Med anledning av propositionerna har dock de borgerliga partierna i två olika motioner föreslagit generösare importregler för s.k. hobbybilar och att dispensavgifter ej bör tas ut. Motionerna är visserligen avstyrkta av utskottet, men i sin motivering förutsätter den borgerliga majoriteten att motionerna ändå skulle beaktas i samband med den översyn av bilavgaslagen som pågick i miljödepartementet. Vårt skäl för att avstyrka motionerna är stramare. Vi vill ingalunda medverka till generösare regler för import av bilar för hobbyändamål, eftersom vi vill att det även i fortsättningen skall vara ett begränsat antal bilar som befrias från kravet på avgasrening. Bilismen är redan vårt mest svårlösta miljöproblem och inga åtgärder som ökar utsläppen kan accepteras. Det finns tendenser till att man inte längre ser så allvarligt på bilismens del i utsläppen av miljöskadliga ämnen. Det här är bara ett exempel och det måste motverkas. Jag kan inse att enskilda hobbybilar i vissa fall kan ha en god avgasrening, men vi måste ha regler som är restriktiva och då kan man inte börja släppa efter på de begränsningar som finns. De små diffusa utsläppen kan inte anses försumbara. Sammantagna utgör de ett stort problem och bilismens skadliga effekter på miljön är mycket svåra att komma till rätta med. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen även av det skälet att den borgerliga majoritetens yttrande i vissa delar är inaktuell. Miljödepartementet har redan presenterat sin översyn utan att ha beaktat motionerna. Vår reservation däremot står sig gott.

Herr talman! Jag känner till detta, och det bevisar bara att den motion som är väckt äger sin giltighet och att det var nödvändigt med en översyn. Vissa delar har man redan fattat beslut om, och det är bra. Detta är ett globalt problem. Många bilar som nu importeras uppfyller väl de svenska och internationella reglerna, och de har ibland t.o.m. bättre avgasrening. Miljöskälet därvidlag kan man alltså inte ta någon hänsyn till.

Herr talman! Jag hade strukit mig från talarlistan eftersom detta ärende var utagerat i och med att denna utredning var klar. Men jag tyckte att det som har sagts här är hårresande, och därför begärde jag ordet. Lena Klevenås och Annika Åhnberg står här och talar om att det är bra att detta steg har tagits. Jag tycker att detta är hemskt att höra. Det finns 200 000 bilintresserade i Sverige som blir mycket upprörda av detta. Men Annika Åhnberg skulle väl helst vilja att alla cyklade. Men alla i Sverige vill inte cykla, och då skall man acceptera att det finns olika tycke och smak i det här landet.

Herr talman! Nu är visserligen herr Max Montalvo ute och cyklar, och som cykelvän borde jag kanske vara glad över det. Men jag tycker ändå att hans inhopp och påhopp i denna debatt var ganska märkligt. Det är alldeles sant att regelverk som innebär onödigt krångel och onödig byråkrati bör avskaffas. Men det faktum att regelverk i sig är krångliga och innebär omfattande administrativ hantering, innebär ju inte alltid att de kan avskaffas. Jag tycker att det är ganska viktigt att vi har ett regelverk som innebär att vi ställer hårda krav på bilars avgasutsläpp. Jag tror också att även om importen i dag av bilar som inte uppfyller dessa avgasregler är av ringa omfattning, kan det naturligtvis, om man lättar på regelverket, och människans uppfinningsrikedom är ju oändlig, leda till att även en annan import än den som avser det fåtal bilar som det i dag handlar om kommer till stånd, och det vore olyckligt. Därför tycker jag inte att man skall göra en översyn utifrån det uttalade syfte som motionärerna har, utan man skall göra en översyn utifrån syftet att de höga miljöambitionerna skall bevaras men att rimlig hänsyn ändå skall kunna tas till enskilda människors väldigt specifika behov. Det hade inte varit något fel om jordbruksutskottet i detta läge hade förhållit sig mer neutralt till motionerna. Därför anser jag fortfarande att den skrivning som jordbruksutskottets majoritet drev igenom är slarvig till sitt innehåll och inte värdig ett riksdagens utskott.
Herr talman! Jag vill bara säga att anledningen till att man behöver ändra denna instansordning är att det har blivit så många överklaganden på grund av dessa dumma regler. Det är därför som regeringen har tröttnat på att behandla dessa överklaganden och i stället vill skicka över dem till en annan instans. Om det hade funnits bättre regler hade man sluppit denna ändring av instansordningn. Dessutom anser jag att man inte skall missunna folk att hålla på med en hobby bara för att man skall tala om miljön in absurdum. Man skall i stället försöka rena globalt, så att det blir någon effekt.

Herr talman! Det är självklart, Max Montalvo, att människor skall ha rätt att bedriva hobbyverksamhet. Men det är väl lika självklart att man skall bedriva en sådan hobbyverksamhet, liksom man skall bedriva alla annan verksamhet, yrkesmässig osv., utifrån höga miljöambitioner. Angående vad vår partiledare sade i valrörelsen, kan jag nu inte riktigt förhålla mig till det. Jag kan bara utgå från den behandling som vi i jordbruksutskottet har gjort av den här propositionen och de motioner som hör till den. Jag tycker att det är rimligt att göra en översyn av det krångliga regelverket. Men det är inte rimligt att riksdagens jordbruksutskott föregår den översynen och talar om vad den skall leda till för resultat. Det tycker jag är ett enkelt och självklart förfaringssätt, som vi i andra sammanhang i riksdagen brukar bekänna oss till.
Herr talman! Jag tycker att vi tar vårt ansvar. Det är många som vill sätta in en katalysator i en gammal bil. Men om de gör det går inte bilen igenom besiktningen. Då blir det körförbud på bilen. Det är inte alltid så lätt att följa reglerna.

Herr talman! I betänkande nr 6 behandlar finansutskottet förslag på tilläggsbudget I. På grund av det rådande sysselsättningsläget under vintern och våren 1992 är det nödvändigt att tidigarelägga vissa statliga investeringar och anläggningsarbeten. I en reservation som är fogad till betänkandet har vi socialdemokrater föreslagit att 50 miljoner av det föreslagna anslaget bör användas för tidigareläggning av investeringar i samlingslokaler, och dessa 50 miljoner skall finansieras med budgetmedel. De 900 milj.kr. som återstår till investeringar och anläggningsarbeten bör tillställas byggnadsstyrelsen genom att styrelsens kreditram vidgas med 900 milj.kr. I betänkandet konstaterar utskottet i sin helhet att det inte finns någon motivering i propositionen, varför vissa statliga investeringar och anläggningsarbeten skall finansieras direkt över statsbudgeten och inte genom lån i riksgäldskontoret. Detta är anmärkningsvärt eftersom riksdagen tidigare enhälligt har beslutat att bemyndiga byggnadsstyrelsen att få uppta lån direkt i riksgäldskontoret för att finansiera byggnadsinvesteringar. Detta beslut gäller från den Tidigareläggningen av investeringarna är en nödvändig åtgärd, och denna omfattning är vad som minst krävs. Det vi tvistar om är finansieringen. Det finns ett tidigare beslut i riksdagen om hur finansieringen skall ske. Regeringspartierna stod bakom detta beslut. Vi reservanter ser inget skäl till att frångå detta principbeslut. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen som är fogad till finansutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Finanutskottets betänkande nr 6 behandlar ett okomplicerat ärende. I en besvärlig sysselsättningssituation brukar vi bl.a. ta chansen att använda en del av våra medel för att stärka sysselsättningen till att tidigarelägga investeringar. Så gör vi nu också. Skälet till att vi denna gång inte finansierar med hjälp av upplåning från riksgälden beror för det första på att det skulle åsamka byggnadsstyrelsen extra kostnader. För det andra är ungefär en tredjedel av de åtgärder som föreslås inte att beteckna som investeringar utan mer som utrutningsanslag, och för det tredje är det bråttom.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
Herr talman! Bengt Wittbom säger att det är bråttom, och vi är överens om att pengarna skall så fort som möjligt användas för tidigareläggning av investeringarna. Men det verkar som om regeringen har haft bråttom med propositionen. Man har inte på något vis talat om varför man lägger detta förslag och varför man frångår ett tidigare regeringsbeslut. Det är en sak att hänvisa till att en tredjedel av kostnaderna går till utrustning och liknande, dvs. 30 %. Å andra sidan är det 70 % som går till investeringar, som skulle ske med hjälp av upptagning av lån i riksdgäldskontoret. Jag tycker fortfarande att jag inte har fått någon nöjaktig förklaring till varför man inte ens i propositionen kunde nämna något om detta. Den är mycket tunn.

Herr talman! Jag håller med Sonia Karlsson i hennes uppfattning om talmannens inställning till längden av debatten.

Herr talman! Detta ärende handlar om ytterligare miljoner till folk och bostadsräkningen av år 1990. Vi är alltså inte färdigräknade än. I den här kammaren skall det talas -- i regel alldeles för mycket -- om miljarder. 8,8 miljoner och 8,2 miljoner och andra belopp som dessa är väl ingenting att bråka om. Typiskt Ny Demokrati, har det mumlats i korridorerna. Vi tackar för komplimangen. Det är nämligen typiskt för Ny Demokrati. För att uttrycka sig på ett folkligt, burleskt sätt, som i varje fall skulle nå fram till frånvarande centerpartister, skulle man kunna säga att man inte skall kasta pärlor för svin. Då detta inte är ett möte i jordbruksutskottet, beklagar jag om uttrycket irriterar de riksdagsledamöter som redan har anmärkt på att vi har använt för många djur i debatten. Det har nämligen förekommit krokodiler, strutsar, elefanter och nu även grisar. Jag har aldrig riktigt förstått vad protesterna handlar om, om det är för att skydda djuren eller om det är för att skydda riksdagsledamöterna. På ren prosa: Folk och bostadsräkningen var ett grovt slöseri med skattebetalarnas pengar. Myndigheten låter nu meddela att den i folk och bostadsräkningen 1990 oväntat låga svarsfrekvensen inneburit kostnadsökningar på nära 9 milj.kr. Detta kallas på vanligt språk för en blåsning. Varför skulle vi nu lägga ännu mer pengar på att kränka medborgarnas identitet? Eller menar vi att skattebetalarna själva, för det är de som alltid betalar, skall betala igen för ännu ett varv av snokande i deras privatliv? I personnumrens land är vi faktiskt redan räknade. Vi vet var vi bor och vi har faktiskt inte bytt kakelplattor heller, om det är det man är rädd för. I riksdagen, menar jag, måste vi beivra slöseri med andra människors pengar. Det är alltid mycket lätt att vara elegant med andras pengar. Men vi sysslar här hela tiden med andras pengar. Vi måste beivra detta. Vi måste också beivra onödiga dumheter och, tycker vi inom Ny Demokrati, allt snokande i människors privatliv. Jag yrkar alltså bifall till reservationen avseende

Herr talman! Herr Schmidt, om det var i Vasastan, där jag bor, som 10 % inte ställde upp på detta, utan idkade civil olydnad, skulle jag vara mycket hedrad. Jag konstaterar med glädje att tidigare 1,2 % nu har blivit 2,5 %. Men om man försökte göra om denna räkning igen, skulle nog siffran bli Om man gör ett misstag, säger man alltför ofta: Ja, ja, det är ett misstag, men vi skall fortsätta i alla fall. Vi måste kasta in mer pengar. Man kastar goda pengar efter dåliga. Som jag sade förut är det lätt att hålla på med detta när det är andras pengar. Jag tycker fortfarande att det är lika fel. Jag tycker också att det är bra att folkpartiet fortsätter att vara liberala, dvs. står upp för den mänskliga friheten och integriteten. Mitt yrkande står självfallet kvar och stärks egentligen av det som föregående talare sade. Man var alltså på många håll emot denna folk och bostadsräkning från början. Bra. Jag hoppas att det inte blir aktuellt att besluta om en ny sådan. Då kommer vi att bli rätt många som säger nej.
Herr talman! Nej, Ian Wachtmeister, vi skall inte ha någon ny folk och bostadsräkning, precis som jag sade. Men vi måste rimligen få slutföra den som vi har samlat in material till. Jag kan bara se till min egen kommun, där vi pressade fram dessa tre miljoner. Skulle vi då i slutskedet inte kunna få ut något av det? Det tycker jag inte är ett rimligt resonemang. Jag delar kritiken mot att folk och bostadsräkningen har genomförts. Det sätt som man genomförde undersökningen på kunde ha varit annorlunda. I det avseendet är vi helt överens. Men att i det här läget helt stoppa arbetet, vore att verkligen snuva kommuner på pengar och de insatser som man hittills har gjort.
Herr talman! Jag tycker att man skall använda sig av det material som finns. Det blir ett ungefär lika dåligt och ointressant resultat som om man får det kompletterade materialet. Det finns någonting som heter garbidge in, garbidge out, vilket betyder skräp in, skräp ut. Det kommer att bli resultatet även av den här undersökningen.
Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att det är alldeles orimligt att man skall slösa med pengar på det viset, både i våra kommuner och i den här kammaren. De 180 miljoner det handlar om har nästan helt anslagits, slutskedet har nåtts, man har fått in alla uppgifter och skall börja bearbeta dem. Vi vet inte, Ian Wachtmeister, om man inte kan få ut något gott av materialet. Något skulle ändå kunna komma fram, exempelvis om fattiga pensionärer. Även Ian Wachtmeister kunde kanske vara intresserad av att veta var och hur de bor. Det skulle kunna komma fram någon sådan uppgift. Men allt detta skulle gå förlorat om vi i dag sade nej i kammaren. Det vore ett oklokt och dumt beslut. Det vore slöseri med skattebetalarnas medel, Ian Wachtmeister.
Herr talman! Jag anser inte att mitt förslag vore något slöseri. Tvärtom vore det ett sätt att spara pengar. Jag konstaterar bara att en attitydförändring nog har skett, inte bara ute i den s.k. verkligheten, utan även i den här kammaren, så att vi slipper få nya sådana här räkningar. Vi är faktiskt överens, Olle Schmidt och jag, om att detta är skräp.

Herr talman! Bakgrunden till det här ärendet, som handlar om ombildningen av byggnadsstyrelsen och organisationen av den statliga fastighetsförvaltningen, har vi bl.a. i ett riksdagsbeslut från i våras. Därefter har en arbetsgrupp i regeringskansliet arbetat med frågan. Efter regeringsskiftet har vi nu fått en proposition. Det är att beklaga att arbetsgruppens resultat inte har varit ute på remiss. Däremot har självfallet propositionen varit ute på remiss inom riksdagen. Bl.a. har förvarsutskottet, utbildningsutskottet och kulturutskottet yttrat sig. Jag kan konstatera att den första bild som man fick av propositionen, som är något slarvig och i sina stycken en mycket dålig produkt, stärks av det som kan läsas av remissvaren från nämnda utskott. Det förstärks också av det sätt på vilket finansutskottet har hanterat frågan. Det är inte mindre än fem tillkännagivanden som utskottet gör i enighet. Därutöver finns inskrivet en del förutsättningar för den fortsatta behandlingen av frågan. Det finns en del saker som är politiskt kontroversiella -- allt är ju inte administration. Det som är politiskt kontroversiellt har vi självklart från socialdemokratiskt håll framfört våra synpunkter på i reservationer. Vi har i en reservation talat om att vi inte kan se det rationella i att från lönsamhetssynpunkt sälja ut statens fastighetsinnehav rakt över. Vi har framfört synpunkter på detta i reservation 2 och tycker att man mycket väl kan hålla ihop en myndighet som nu föreslås bli två skilda enheter, en stabs och en servicemyndighet. Vi tycker att det är litet märkligt att det skall skapas en särskild myndighet för fastighetsförvaltningen, och det resonerar vi om i reservation 3. Jag skall, herr talman, för tids vinnande inte utveckla min talan utöver att här yrka bifall till den första reservationen. Jag avstår från att lägga något yrkande på de två andra reservationerna, men det betyder inte att vi frånträtt vår uppfattning. Det gör jag bara för att vinna tid.

Herr talman! Som framgick av Per Olof Håkanssons anförande föreslogs i den förra regeringens sista kompletteringsproposition en decentralisering och bolagisering av statens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Utspelet var lika välkommet som det var överraskande. Det var tankar som vi moderater drivit här i riksdagen sedan mitten 1980-talet men alltid fått underkända av den dåvarande socialistiska majoriteten. Finansutskottets socialdemokratiska ledamöter hade dock av allt att döma svårt att hänga med i de snabba svängarna i våras. Pikant nog fick vi i våras en debatt och omröstning här i kammaren, där socialistsidan avslog moderata motionsyrkanden som var likalydande med de förslag som regeringen några dagar tidigare lagt fram i kompletteringspropositionen. Den proposition 44 som vi nu behandlar fyller i detaljer i det principbeslut som riksdagen fattade före valet. Den förelåg i allt väsentligt färdig i finansdepartementet vid tiden för regeringsskiftet. Trots detta -- och trots att det från vänsterhåll inte förekom någon invändning i våras -- yrkar nu socialdemokraterna i reservation 1 avslag på förslaget. Det som upprör dem mest är att bolagiseringen öppnar möjligheter för privatisering. Men denna utveckling var antydd redan i den egna kompletteringspropositionen. Den är i själva verket en ofrånkomlig konsekvens av att statliga myndigheter efter tillkomsten av ramanslag ges frihet att själva svara för sin lokalhållning. Konkurrens med privata lokaluthyrare tvingar staten att effektivisera sin verksamhet på fastighetsområdet, och då kan naturligtvis inte försäljningar till utomstående uteslutas. Självfallet är det å andra sidan inte aktuellt med att sälja ut statens fastighetsinnehav rakt över, som Per Olof Håkansson uttryckte det. Jag har länge hävdat att det är angeläget att bryta upp byggnadsstyrelsens monopol på lokalförsörjning åt statliga myndigheter. Den hittillsvarande ordningen har medfört att byggnadsstyrelsen sökt placera myndigheter i statlig ägda fastigheter, även om det skett till en högre kostnad än på den öppna marknaden. Myndigheterna å andra sidan har saknat anledning att hålla nere sina lokalkostnader, eftersom den erbjudna lokalen framstått som en fri resurs och de inte själva kunnat nyttiggöra en besparing som kunde ha uppnåtts genom lokalbyte. Finansutskottet tillstyrker nu riktlinjerna i propositionen. Vissa fackutskott, som beretts tillfälle att avge yttranden, har på många punkter föreslagit tillkännagivanden angående det fortsatta reformarbetet. Det gäller särskilt fastigheter för utbildnings och kulturändamål. Vad beträffar universiteten bör givetvis strävan vara att förvaltningen decentraliseras. Men att helt överföra äganderätten till universiteten blir, som det är i dag, inte möjligt förrän dessa givits en mera fristående ställning i enlighet med regeringens intentioner. Trots att ett enhälligt finansutskott var berett att vidarebefordra de föreslagna tillkännagivandena till regeringen, väckte socialdemokraterna i sin rädsla för privatisering så sent som vid slutjusteringen av betänkandet förslag om remiss av ärendet till bl.a. lagrådet. Karaktären av försenande skenmanöver framstår som uppenbar med hänsyn till att det i propositionen inte ens finns något lagförslag att granska. Syftet måste ha varit att genom missbruk av en regel som syftar till minoritetsskydd fördröja riksdagsbehandlingen, så att ett genomförande vid nästa budgetårs ingång inte skulle vara möjligt. Nu träffades i stället den uppgörelsen att regeringen får återkomma till riksdagen med en redovisning av sina planer sedan dessa hunnit utformas mera i detalj. Jag utgår från att vi då kan ha en diskussion i ärendet mera i detalj.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

Herr talman! Finansutskottet har tagit intryck av vad jag, Christer Lindblom och Kenth Skårvik har skrivit i en motion och av vår kritik när det gäller hanteringen av högskolornas och universitetens lokaler. Vi är faktiskt mycket nöjda med att det blivit fyra tillkännagivanden där det krävs bättre beslutsunderlag innan man är beredd att acceptera att högskolornas lokalförvaltning förändras. Finansutskottet har därmed, anser vi motionärer, visat respekt både för högskolornas särart och för tidigare beslut i denna kammare samt även lyssnat på högskolornas företrädare och beaktat deras erfarenheter. Vi anser att organisationskommittén nu bör knyta till sig verksamhetsansvariga från högskolan och därmed kunna återkomma till riksdagen med ett förslag som ger högskolorna en reell möjlighet att på eget ansvar hantera sina lokaler såsom en del av de samlade resurser som står till högskolornas förfogande för den verksamhet som de skall bedriva, dvs. både grundutbildning och forskning. Därmed är vi nöjda och ser fram emot att till våren få ta ställning till ett nytt förslag i frågan.

Herr talman! För att inte Björn von der Esch skall lockas till någon motreplik skall jag bara hålla med om att det gick för fort i utskottet. Den egentliga avsikten med min replik är att jag glömde att yrka bifall till meningsyttringen. Det gör jag nu.

Herr talman! De förslag som behandlas i detta betänkande är ju till stor del föranledda av att yttrandefrihetsgrundlagen träder i kraft den 1 januari. Dessutom innehåller den aktuella propositionen en rad förslag som på olika sätt ökar friheten för radio och TV-sändningar. Regleringen för ljudradion blir mindre omfattande. Det är viktigt att framhålla att de regler och begränsningar som föreslås för reklam i huvudsak överensstämmer med konventionen om gränsöverskridande TV-sändningar samt EGs direktiv med vissa föreskrifter om TV-sändningar. På ett speciellt område har vi skärpt reglerna. Det gäller att det blir förbjudet att i TV-reklam rikta sig till barn under tolv år. Varken den ena eller andra konventionen gör det omöjligt för ett land att skärpa bestämmelserna. Vår inställning att förbud skall råda för alkohol och tobaksreklam är väl känd och också stadfäst i reglerna för den nya marksända TV-kanalen. Med hänvisning till Björn von der Eschs anförande kan det påpekas att moderaterna inte har reserverat sig på någon punkt i detta betänkande. Det kan finnas anledning att fråga om moderaterna har ändrat sig. Det verkade så av detta anförande. Över huvud taget kan man säga att reglerna för reklam och sponsring så som de beskrivs i denna proposition i allt väsentligt stämmer överens med de som blev riksdagens beslut för den nya TV Annonserna skall placeras mellan programmen. Tiden är begränsad till åtta, högst tio minuter per timme, etc. Allt detta är välkända regler och bestämmelser för reklamsändningar. Två viktiga skyldigheter för nätinnehavare har skrivits in i den nya lagen. Den ena är att de skall se till att de boende i anslutna fastigheter har tillgång till etersändningar som sker med stöd av 5 § första stycket i radiolagen, dvs. i praktiken Sveriges Radios program och i fortsättningen också den tredje markbundna kanalens. Eftersom det också uppkommit diskussion om villkoren för hur nätinnehavaren skall tillhandahålla dessa sändningar har utskottet gjort en tydlig markering i lagtexten om att denna service skall tillhandahållas utan kostnad för själva mottagningen. Den andra skyldigheten gäller att tillhandahålla utrymme för en lokal kanal. Det föreslås också att de lokala sändningarna skall skötas av lokala kabelsändarföretag. Det framhålls också att ett sådant lokalt kabelsändarföretag i sin sändningsverksamhet skall sträva efter vidast möjliga yttrande och informationsfrihet. Syftet är alltså att göra det möjligt att låta olika intressen och meningsinriktningar komma till tals i verksamheten. Propositionen innehåller inte något generellt förbud mot reklam i egensändningar. Dock finns det ett reklamförbud för de företag som ges ställning som lokala kabelsändarföretag. Det kan inte vara rimligt att ett företag dels skall kunna finansiera sin verksamhet med reklam, dels kunna utnyttja sin ställning som lokalt kabelsändarföretag och få kanalen gratis. Den som väljer att driva sitt sändarföretag på kommersiell grund skall hänvisas till att förhandla med nätinnehavaren om sändningsutrymme på affärsmässiga villkor. Det skall liksom hittills vara kabelnämnden som skall pröva vilket lokalt företag som skall få tillgång till den fria kanalen, eller, om det är aktuellt, vilka som skall dela på den. För att undvika att ge något företag monopol skall rätten till en kanal endast gälla för en begränsad tid. Man har valt att stanna för det som gäller nu, dvs. tre år. När det gäller reservationerna försöker socialdemokraterna reservera sig mot att möjligheterna till reklam i kabelsändningar tillåts, samtidigt som de ondgör sig över att den inte släpps helt fri. En sådan inställning faller ju på sin egen orimlighet. I propositionen skrivs tydligt in att ändringar skall göras endast om de framstår som självklara eller brådskande. Detta tar socialdemokraterna till intäkt för att inga ändringar skall göras alls. Men de förslag som vi nu skall fatta beslut om är just av detta slag. De är både självklara och brådskande. Att ha ett reklamförbud kvar för vissa sändningar samtidigt som vi medger inrättande av en reklamkanal och samtidigt som varje hem i Sverige kan ta in mellan 10 och 35 kanaler med reklam är ju att sticka huvudet i busken. Alltså är detta en ändring som är fullständigt självklar. Catarina Rönnung glömde för övrigt att tala om att lagrådet vid sin granskning inte alls hade några invändningar eller anmärkningar mot att reklam tillåts.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

Herr talman! Catarina Rönnung har alldeles rätt i att det var mycket angeläget för oss att snabbt få till stånd en förändring som innebar ett ökande av friheten i radio och kabel-TV. Vi har ju olika uppfattningar om reklam. Socialdemokraterna har i åratal blockerat alla försök att åstadkomma en frihet att sända reklam. Det är först sedan verkligheten har kört över er fullständigt med satellitsändningar som ni under galgen har ändrat uppfattning. När det gäller den parlamentariska beredningen sägs tydligt i propositionen att det kommer en sådan så småningom. Men i detta skede har det varit oerhört angeläget att snabbt få till stånd dessa ändringar.

Herr talman! Jag vill först och främst understryka att ett av regeringspartierna nu klart har deklarerat att man snabbt kommer att tillsätta en parlamentarisk beredning för radiomedias fortsatta hanterande. Det innebär alltså att riksdagen därmed står fast vid den mycket breda enighet som har varit. Jag konstaterar att Ylva Annerstedt klart uttalat detta, och jag utgår ifrån att hon talar för regeringen på denna punkt. Jag begärde ordet när Björn von der Esch sade att det finns vissa politiker som fortfarande tycks tro att valfrihet endast uppnås genom restriktioner och förbud. Den senaste stora förbudsmakerskan på denna arena var allt regeringens kulturminister. Hon harom reklam i radio sagt att hon inte ser någon anledning att tillåta reklam inom närradion. Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att Björn von der Esch tar avstånd från kulturministern på denna punkt. Anser Björn von der Esch att vi bör tillåta reklam också inom närradion? Får jag principiellt också slå fast en socialdemokratisk mediesyn i detta sammanhang. Den politik vi företräder syftar till att vidga yttrandemöjligheterna. Det innebär t.ex. att det är rimligt att se till att också närradion får rimliga möjligheter att kunna verka för framtiden. Det innebär också att vi vill medverka till att förhindra att ett fåtal ägargrupper -- på bekostnad av mångfalden -- kan lägga under sig ett dominerande inflytande på denna marknad. Mångfalden är i yttrandefrihetssammanhang ett värde i sig. Den innebär t.ex. att när man börjar diskutera om samägande i vid utsträckning mellan kommersiella radiostationer och tidningar, så finns det anledning att fundera ett par gånger på om man inte skulle gå på en amerikansk modell, som förbjuder multimediaägande. Det skulle vara intressant att höra Björn von der Eschs syn på det koncept som är upplagt från SRUs sida, både när det gäller denna kombination av ägande, som tidigare Johan Lönnroth varit inne på, och när det gäller net work-principen. Min huvudfråga är dock om moderata samlingspartiet, i motsats till Birgit Friggebo, säger att vi skall tillåta reklam i närradio.
Herr talman! Svaret på den första frågan är självfallet ja. Det skall vara reklam i närradio. När det gäller mångfalden delar jag helt uppfattningen att mångfalden är bland det allra viktigaste i sammanhanget. Det är kanske inte helt lätt att få fram mångfald, men man skall självfallet sträva efter det. Vad slutligen gäller SRU vet jag inte riktigt vad det i slutändan blir av det, så det är jag inte beredd att ta ställning till nu.

Herr talman! Jag konstaterar, inte utan ett visst nöje, att regeringen i den här frågan har hamnat i mitten. Vi har Ny Demokrati och Björn von der Esch på ena kanten och socialdemokraterna och vänstern på den andra. Det är kanske en bra linje att hamna någonstans där i mitten. När jag hör Björn von der Esch har jag svårt att tro att han tillhör något regeringsparti. Detta med en kabellag är inte något unikt socialistiskt experiment, som bara hör hemma i Sverige eller i socialistiska stater. Föregångaren på det här området har faktiskt varit USA. Där har man en Cable Communications Policy Act från 1984, där man just ställer upp bakom möjligheten att etablera sådana här accesskanaler som skall vara reklamfria när kabeloperatörer söker koncession. Det finns inte något reklamförbud, utan kabelnäten har möjlighet att sända reklamkanaler. Men det som man här öppnar för är krav på någon reklamfri kanal, där åsikter av olika slag kan föras fram. Det är min bestämda åsikt att det inte är bra att blanda kommersiell reklam med åsiktsreklam, som det ofta är fråga om, t.ex. i närradio eller den typ av allemans-TV som de lokala kabelsändarföretagen skall ägna sig åt.

Herr talman! Vi skall nu behandla den ekonomiska politiken och därmed den samlade effekten av de olika åtgärder som regeringen lagt fram under hösten. Vi socialdemokrater hävdar att den ekonomiska politiken skall vara rationell och rättvis. Den skall skapa drivkraft till arbete, sparande och investeringar. Men den skall också vara så upplagd att de gemensamma bördorna blir rättvist fördelade. Hur ser då den politik ut som den borgerliga regeringen lagt fram för riksdagen i höst? Är den rationell? Är den rättvis? Nej, den är varken rationell eller rättvis. Det är dessutom en svag politik, med tanke på dess parlamentariska förutsättningar; den är byggd på konfrontation och blockpolitik. Jag skall visa att politiken varken är rationell eller rättvis genom att ta upp tre aspekter på den ekonomiska politiken: tillväxten, fördelningen och statsfinanserna. Regeringen -- och den borgerliga majoriteten -- vill åstadkomma tillväxt i ekonomin, men de åtgärder som regeringen föreslår ger inte tillväxt. Regeringen står på bromsen när det gäller byggandet, när det gäller hushållens ekonomi och när det gäller kommunernas verksamhet. Såvitt jag förstår av de förhör vi haft i utskottet är tanken med detta att man måste skära ner efterfrågan inom hemmamarknaden för att därigenom skapa utrymme för exportindustrin att växa. Det är viktigt att exportindustrin kan utvecklas, och jag hävdar att det finns realt utrymme för en sådan expansion. Det finns därför ingen anledning att med politiska ingrepp knäcka byggandet och hushållens ekonomi för att skapa utrymme för exportindustrin. Nu har konjunkturinstitutet demonstrerat effekterna av denna politik genom att i sina prognoser dra ner tillväxten både för nästa år och året därpå. Är det någon i den borgerliga majoriteten som kan förklara för mig hur det skall gå för alla företag som verkar på hemmamarknaden om ni skall skära ner på efterfrågan? Hur tror ni att de skall få avsättning för det som de producerar när ni drar åt svångremmen om tre fjärdedelar av ekonomin? Vad är det för konjunkturteori som ligger bakom denna politik, att med politiska medel skära ner på efterfrågan i en lågkonjunktur när det finns mycket lediga resurser? Effekten av detta blir att arbetslösheten ökar ännu mer. I stället för att bekämpa arbetslösheten skapar ni arbetslöshet! Det är sanningen om er politik. Jag vill hävda att det finns en stor och allvarlig risk för att denna regering nu håller på att driva Sverige in i en situation som liknar den som borgerliga regeringar i andra länder driver, med en hög arbetslöshet som följd. Den fråga jag vill ställa till företrädarna för de borgerliga partierna på denna punkt är mycket enkel: Vad är det som skiljer er politik från den politik som era partivänner driver i England, Finland och Danmark, med en arbetslöshet på 8-- 10 %? Vad har ni för mål för kampen mot arbetslösheten? Tänker ni överge den svenska modellen och slå in på den danska eller brittiska? Den andra frågan gäller fördelningspolitiken. Regeringen har i sin deklaration sagt att den vill verka för en rättvis fördelning. Men i praktiken gör den motsatsen. Den skapar ökade orättvisor. Den ger med varm hand till dem som redan har. Den tar med hård hand från dem som lever med knappa marginaler. I en intervju i Veckans Affärer säger SNS-chefen Hans Tson Söderström så här om denna politik: Man började med att kasta ut en massa köttben som skattesänkningar på förmögenheter, reavinster och kapital och sade att detta skall vi finansiera senare. ''En massa köttben'', sade Hans Tson Söderström. Valgodis för de förmögna, kunde man också säga. I den borgerliga åtstramningens och uppoffringarnas Sverige finns det en grupp som går fri, en grupp som inte behöver bära några bördor, en grupp som i stället gynnas med stora skattesänkningar. Hur har ni det t.ex. i centern, som skall ut och övertyga era medlemmar och väljare om att de skall göra uppoffringar för att folket på Östermalm skall få det så mycket bättre? Hur står det till inom kds, när ni skall förklara att Bibelns ord om att bära varandras bördor inte skall gälla dem som har det allra bäst i vårt samhälle? Nu vet jag att ni alla har fått lära er den moderata läxan, att först måste det bli sämre för att det skall bli bättre. Men mot denna föreställning vill jag göra två invändningar: För det första: Varför gäller inte detta dem som redan har det bra? För det andra: Varför har denna medicin inte haft någon som helst effekt i de länder där man tillämpat den? En amerikansk ekonom, Paul Krugman, professor vid Harvarduniversitetet, säger i en intervju i Dagens Industri att Sveriges regering lurar sig själv om den tror att den kan uppnå dynamiska effekter med den politik som man nu säger sig vilja föra. Det är samma politik som republikanerna i USA har fört under 80-talet. Den har inte lett till några nämnvärda resultat, säger Krugman. Det är också samma politik som man har fört i Storbritannien. Finns det någon som vill ha samma utveckling, med ökade klassklyftor, i Sverige? Ja, tydligen vill regeringen det, eftersom den lägger fram en sådan politik för riksdagen. Men vi socialdemokrater sätter mot detta en ekonomisk politik baserad på rättvisa. Behöver vi hålla igen, då skall det omfatta alla och då måste de som har det bäst ta sin del av den återhållsamheten. Min tredje aspekt gäller de offentliga finanserna. Med tanke på den uppmärksamhet som den frågan väcker på finansmarknaden, så vill jag hjälpa finansministern att hålla valutaspekulanterna på avstånd genom att lämna några faktiska upplysningar om tillståndet. Sverige har starka offentliga finanser. Vi är ett av de få länder som klarar EGs krav på sunda offentliga finanser. Just nu sker en försvagning av statsfinanserna. Denna motvägs delvis av ett växande överskott i den kommunala sektorn -- staten och kommunerna är som kommunicerande kärl. De siffror som har visats upp för nästa budgetår om ett väldigt underskott i statsfinanserna är i och för sig allvarliga. Men man måste minnas att det just hänger samman med att staten betalar ut betydande belopp till kommunerna och med den nedväxling i inflationstakten som nu sker och som i sig själv är mycket sund. Problemet är till en del tillfälligt, och det bör med en framgångsrik ekonomisk politik -- och en stram finanspolitik, när det gäller både utgifter och inkomster -- vara möjligt att ha statsfinanserna i balans i mitten av 90-talet. Den som vill ha mer underlag kan ta del av kompletteringspropositionen, där långtidsbudgeten och de bedömningar som vi då kunde göra redovisas. Men när jag har sagt detta måste jag samtidigt säga att jag har en lång rad kritiska synpunkter på regeringens sätt att sköta statsfinanserna. Vi minns alla vem det var som var arkitekten bakom den nuvarande politiken. Det var Lars Tobisson. Han höll i våras en presskonferens, som väl kommer att bli beryktad, där han presenterade sin innovation: Först sänker man skatterna, sedan får man se var man skall spara. Det var lättsinnets budskap. Man började med att kasta ut en rad köttben, för att citera SNS-chefen, och försvagade därmed statsfinanserna. Det gick med en väldig fart i höstas, som vi minns. Jag fick intrycket att Carl Bildt och Bo Lundgren hade lyssnat på den där sierskan, som sade att regeringen inte skulle sitta längre än till påsk och att man nu måste skynda sig att kasta ut köttbenen till de egna väljarna. Det gick så fort att man inte ens orkade med att redovisa effekterna på statsfinanserna. Sedan släppte man fram en rad utgifter, och nu återstår att se hur detta skall betalas och vem som skall betala. Nu vet vi hur det gick. Enligt riksrevisionsverket blir underskottet 50 miljarder kronor detta år. Jämfört med oktober är det en ökning med 19 miljarder, sedan man korrigerat för den s.k. tuben, som regeringen blåste upp i oktober för att skapa bilden av ''svarta hål''. Det är alltså en ökning av underskottet på inte mindre än 19 miljarder kronor på två månader. Nu har regeringen sagt att den skall finansiera alla skattesänkningar och alla utgiftsökningar som den föreslagit. Därför har jag en rak fråga till hela det kompani av företrädare för majoriteten som senare skall tala: Kommer ni att lägga förslag om hur ni för innevarande år skall finansiera de skattesänkningar för rikt folk och utgiftsökningar som riksdagen nu beslutat om? Vad har ni för besked att ge, nu, innan riksdagen beslutar om politiken? Jag har nu belyst tre aspekter av regeringens ekonomiska politik och visat att denna politik varken är rationell eller rättvis. Det är inte rationellt att hindra tillväxten, när man vill skapa tillväxt. Det är inte rättvist att lägga bördorna på vanligt folk och kasta köttben till dem som redan är på fest. Det är inte rationellt att först minska utgifterna och sedan försöka hitta på nedskärningar. Det är inte bara den socialdemokratiska oppositionen som har vägande invändningar mot er politik. Det har också finansvärlden. Vid regeringsskiftet i september hade Sverige en mycket stark valutareserv på närmare 120 miljarder kronor. Den korta räntan hade sänkts från januari till september med närmare 4 procentenheter. Räntemarginalen till den europeiska valutan, ecun, hade pressats ned till 0,7 %. Allt detta var uttryck för ett internationellt förtroende för Sverige. Under hösten har det rått oro på de internationella valutamarknaderna.

Det fanns alltså inga som helst ekonomiska skäl för spekulation mot den svenska kronan. Men Carl Bildt, Anne Wibble och flera ledamöter av denna riksdag, däribland herr Tobisson, har ägnat hela hösten åt att döma ut Sveriges ekonomi. Genom att dra paralleller med 30-talet har ni skapat intrycket att Sverige skulle gå samma väg som Finland. Därmed har ni skapat den internationella osäkerhet om valutapolitiken som var grunden för valutautflödena och som gjorde det nödvändigt för riksbanken att gripa in och göra slut på spekulationen. Nu betalar svenska folket priset i form av höga räntor för er svartmålning av ekonomin. Det drabbar småföretagen, villaägare och konsumenter som har tagit krediter. Detta är det mest påtagliga resultatet av tre månaders borgerlig politik. Carl Bildt har sagt att detta är den enda vägen. Sanningen är att den väg som den borgerliga majoriteten nu slagit in på är vägen till ökad arbetslöshet, ökade klyftor och orättvisor i det svenska samhället. Mot detta ställer vi socialdemokrater vårt alternativ. Det är en konkret och konstruktiv strategi för arbete, tillväxt och en rättvis fördelning. Vi väl hävda byggandet. Det är nu vi skall satsa på att bygga ut infastrukturen och satsa på ombyggnad och underhåll av både bostäder och offentliga byggnader. Vi vill motverka finanskrisen, det gör vi bäst genom att se till att staten inte tar i anspråk allt riskkapital från ideologiskt motiverad utförsäljning av företag och fastigheter. Vi vill hålla priserna i schack. Det gör vi bäst genom att förbereda nästa steg i anpassningen av gränsskyddet, hålla igen på hyrorna, skärpa konkurrensen och hålla efter statliga verk -- däribland televerket -- som driver upp inflationen. Vi vill bekämpa arbetslösheten. Det gör vi med aktiva åtgärder i stället för passivt stöd. Vi vill därför satsa mer på utbildning och stärka ungdomsgarantin. Vi vill förnya arbetslivet och stärka produktiviteten. Därför vill vi ha en samlad offensiv för ny organisation av arbetet. Vi vill driva en ansvarsfull finanspolitik. Vi har lagt fram förslag som innebär starkare statsfinanser än vad regeringen har gjort. Vi vill driva en rättvis fördelningspolitik. Därför måste de som har det bäst ställt vara med och betala. Barnfamiljerna måste få sin del av skattereformen. Vi vill ha en uthållig tillväxt. Därför måste den ekonomiska politiken bedrivas i samklang med miljöpolitiken. Herr talman! Detta är vårt alternativ för arbete, tillväxt och rättvisa. Med det vill jag yrka bifall till reservationerna 1--15 i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Per-Ola Eriksson är en i det borgerliga kompaniet som i dag skall försvara regeringens politik. På mig ger Per-Ola Eriksson samma intryck som prästen som i sitt manus skrev: Svagt ställe. Höj rösten! Jag tror att Per-Ola Eriksson har den svåraste sitsen av alla i dag. I valrörelsen talade Per-Ola Eriksson om rättvis fördelning. Nu skall han vara den främste garanten för att moderaternas politik genomförs här i riksdagen. Vi har alla med stor förundran sett hur moderaterna slår igenom sin politik, och vi vet nu vad det betyder från fördelningssynpunkt. För en vanlig familj betyder det att man förlorar minst 660 kr. i månaden -- det har Anne Wibble visat. Men för dem som har stora förmögenheter och stora inkomster gäller motsatsen; de har fått stora favörer. Man började med att kasta ut en massa köttben, som Hans Tson Söderström sade. Sedan blir det vanligt folk som får ta smällarna. Kommer P-O Eriksson ihåg vad Olof Johansson skrev i Aftonbladet i våras om denna politik? Han skrev att ordet rättvisa inte finns med i högeralliansens program, och han tillade att det var inte ordet rättvisa man skyggade för utan begreppet. Det var en träffande beskrivning, och nu har vi kunnat iaktta vad det konkreta uttrycket för det här innebär. Hela det program som Per-Ola Eriksson nu skall votera genom går tvärsemot vad Per-Ola Eriksson talade om genom hela valrörelsen. Vad är det för ny start ni erbjuder? Jo, de som har det bäst ställt i samhället får flytta fram sina startblock flera steg, och alla andra får ta flera steg tillbaka. Vad ni åstadkommer är en ny start för otrygghet och orättvisor i det svenska samhället. Hur känns det, P-O Eriksson, att vara den främste talesmannen för denna politik? Jag träffar en del av P-O Erikssons partivänner lokalt. De har blivit väldigt tysta -- de står inte upp längre för er politik. Hur länge skall centern orka med att vara slavsändare för moderaternas utsändningar av sina budskap om nya klyftor och ökade orättvisor? Per-Ola Eriksson talar om svensk ekonomi just på det sätt som jag varnade för, just på det sätt som skapar osäkerhet utomlands, just på det sätt som ledde till valutautflöden, just på det sätt som tvingade riksbanken att agera haverikommission när det gäller regeringens politik. Jag hade trott att P-O Eriksson skulle ha tänkt igenom detta något mer inför dagens debatt -- men icke så. Kom ihåg nu att när man tittar på EGs villkor för stabiliseringpolitiken, så finner man att Sverige är ett av de få länder som uppfyller kraven då det gäller offentliga finanser, bytesbalans och nu också inflationsbekämpningen. Det var detta som P-O
Fru talman! Först, Allan Larsson: Jag rår inte för om jag har starkare röst än Allan Larsson. Det är inte så att centerrörelsen har tystnat. Däremot noterar jag med en viss förvåning, eftersom jag lever i ett område med många socialdemokrater runt omkring mig, hur tysta socialdemokraterna var i Norrbotten under den senaste valrörelsen, därför att de inte hängde med och inte kände någon tilltro till den politik som Centern behöver inte föra någon annans politik. I regeringsställning och i denna nya riksdagssammansättning har vi möjlighet att få gehör för precis de krav som vi under flera år har drivit. Jag vill peka på sänkt skatt på mat, sänkt moms på turismen och på inrikes persontransporter, bättre villkor för småföretagare, mindre regelverk, lägre arbetsgivaravgifter i utsatta områden och lägre skatter på de mindre företagen. Nu får vi också resurser till ökade satsningar på infrastruktur, vägar, kommunikationer och utbildning. Skattebesluten om sänkt moms samt sänkt skatt på turism, mat och persontransporter betyder för en tvåbarnsfamilj ett tillskott på ca 3 000 kr. per år. Dessa 3 000 kr. per år är viktiga, men de har inte tillkommit genom socialdemokraternas medverkan, utan de har tillkommit genom hård strid mot socialdemokraterna under många år. Jag tror det är viktigt att komma ihåg detta, för socialdemokraterna försöker nu, med Allan Larsson i spetsen, att efter valet skriva om den politiska historien. Men det går inte, Allan Larsson. Socialdemokraterna har under de senaste nio åren visat hur klyftorna mellan enskilda individer, mellan företag och regioner har ökat. Det är de klyftorna som vi nu skall minska, det är nu vi skall få svängrum och det är nu vi skall få fart på ekonomin. Det kommer att vara till nytta för Allan Larsson, för socialdemokraterna och för hela det svenska folket.

Fru talman! När det gäller mål i fotboll vill jag säga att det ändå är mycket viktigt att man blir framspelad. Framspelningen i detta fall var ju mycket elegant. Jag vill understryka att Per-Ola Erikssons lagkamrater inte hade orkat med det här utan denna framspelning. Jag tycker att det här är en framgång, men Per-Ola Eriksson bör inte yvas så väldigt mycket och mena att det är ett försvar för regeringspolitiken. Nu kom Per-Ola Eriksson ändå in på vad det handlar om: skattesänkningar för småföretag. Men vad händer i övrigt? De små företagen befinner sig ju under ett stort tryck från de stora företagens sida. En stor del av småföretagen är underleverantörer till de stora företagen. Det tar sig andra vägar. Vilken linje är det fråga om? Om det nu finns utvecklingsmöjligheter när det gäller skog, stål och kanske alla andra basnäringar, måste det ju bli en väldig strukturomvandling, så att vi står starka. Vilka medel har då regeringen att tillgripa förutom skattelättnaderna? Var finns beredskapen beträffande den breda utbildningen, möjligheten att ha en bra arbetsorganisation? Vad betyder i slutändan dessa attacker mot de anställda? I dag försämras både levnadsvillkor och arbetsvillkor. Vad betyder allt detta för produktiviteten och möjligheterna för de utsatta regionerna och andra regioner att över huvud taget kunna konkurrera framöver? Jag tycker att Per-Ola Eriksson, som annars är så angelägen om att tillvarata de ifrågavarande gruppernas intressen, helt förbiser de här sakernas betydelse i en ekonomi. Eller behärskas nu även Per-Ola Eriksson av det nyliberala elittänkandet: att man måste gynna vissa experter, nyckelgrupper som chefer, kapitalägare och företagare för att det skall bli bra i landet? Har centern helt och fullt valt denna väg, som egentligen är den nyliberala vägen till tillväxt och som egentligen handlar om tillväxt på några håll och utslagning på andra?
Fru talman! Jag vill återkomma till idrotten och framspelet. Vänsterpartiet brukar normalt spela vid sidan av planen. Men när det gäller momsfrågan lyckades vänsterpartiet faktiskt spela in bollen på planen och deltog i uppspelet. Det är klart att det finns kolleger i denna regeringskonstellation som kanske inte har varit så bra på träning när det gäller momsfrågan, men de var ganska bra på matchen, och det är ändå matchen som räknas. Och det var ändå den nuvarande regeringen som lade fram en proposition med förslag om en sänkning av skatten på mat, turism och inrikes persontransporter. Det är en viktig poängseger. Vi har tidigare garderat med kryss. Nu efter matchen kan vi säga att det var en hemmaseger. Sedan vill jag till Lars-Ove Hagberg säga att jag tror att det är viktigt att vänsterpartiet tar intryck av den omdaning som sker litet här och var i samhället och ute i Europa. Det är dags att läsa litet färskare litteratur och program än dem som Lars Ove Hagberg hittills har byggt sin politiska plattform på.

Fru talman! Som finansminister i den förra regeringen förutsåg Allan Larsson redan förra våren en snar vändning uppåt i ekonomin. Vid sidan av vår gamle vän Thage ''G-punkt'' Peterson fick vi Allan ''Vändpunkt'' Larsson. Vi moderater hävdade däremot att nedgången skulle bli djup och långvarig. Mot det socialdemokratiska receptet att bara invänta draghjälp från utlandet, ställde vi kravet att den hemmagjorda krisen snabbt skulle angripas med strukturpolitiska åtgärder. Vem som har fått rätt i den ekonomiska analysen är så uppenbart att vi inte behöver tvista om det här. Nyligen rapporterades att den totala produktionen i landet under det tredje kvartalet i år, det sista med socialdemokratisk regering, var 2,5 % lägre än ett år tidigare. Allan Larsson har sannerligen inte visat den praktiska förmåga att skapa tillväxt som skulle kunna ge trovärdighet åt hans tillrättavisningar och pekpinnar riktade mot regeringens politik. Det är bara att konstatera att väljarna var kloka som gav den borgerliga sidan chansen att omsätta programmet Ny start för Sverige i det första steg tillbaka mot balans i ekonomin som representeras av proposition 38 och andra regeringsförslag i höst på bl.a. det skatteoch näringspolitiska området. Utskottets ordförande har redan argumenterat för majoritetens uppfattning, och finansministern kommer senare att närmare redovisa regeringens syn på det ekonomiska läget och de åtgärder som är påkallade. Jag skall därför i detta anförande koncentrera mig på vissa frågeställningar, företrädesvis av finansiell natur, som enligt min mening förtjänar att närmare övervägas i anslutning till den kommande budgetpropositionen, där nästa steg mot ekonomins tillfrisknande tas. Den socialdemokratiska oppositionens kritik framstår som mycket motsägelsefull. Å ena sidan sägs regeringen strama åt efterfrågan alltför kraftigt. Å andra sidan uttalas oro för budgetunderskottets ökning. Utan tvivel försämras statsfinanserna. Det är en ofrånkomlig konsekvens av nedgången i den ekonomiska aktiviteten, vilken urholkar skatteunderlaget samtidigt som utgiftsbehovet för arbetsmarknadspolitiska och sociala åtaganden växer. Men den offentliga ekonomin är inte så dålig som en blick enbart på budgetsaldots utveckling ger intryck av. Och i detta sammanhang finner jag till min glädje att Allan Larsson och jag har samma uppfattning. Som han påpekade uppvägs försämringen av statens finansiella sparande till en del av en förbättring hos kommunerna. Och socialförsäkringssektorn uppvisar ett stadigt sparandeöverskott på över 40 Ett föga uppmärksammat faktum, ej heller uppmärksammat av Allan Larsson i hans anförande, är att det totala sparandet i landet håller på att förbättras. Enligt konjunkturinstitutets nyligen avlämnade rapport för december, väntas underskottet i bytesbalansen successivt minska från Som andel av bruttonationalprodukten innebär detta en nedgång till hälften. Bakom denna hälsosamma utveckling ligger en förstärkning av det enskilda sparandet, som överträffar försvagningen inom den offentliga sektorn. Finansieringen av ett budgetunderskott blir naturligtvis lättare om den kan ske inom ramen för ett inhemskt sparande. Japan och Tyskland är exempel på starka ekonomier som kunnat klara betydande budgetunderskott genom åren därför att de har haft ett stort enskilt sparande att falla tillbaka på. Som jag framhöll i går i debatten om löntagarfondernas avveckling, är det från borgerlig synpunkt att föredra att sparandet sker i enskild regi. Målsättningen i den ideologiskt betingade strid om sparandets fördelning som förestår bör därför vara att det över en konjunkturcykel råder balans i de löpande offentliga finanserna, medan den sparandeökning som krävs för att återställa den yttre balansen och för att finansiera näringslivets omvandling sker i den enskilda sektorn. Låg inflation och sänkta skatter skapar det klimat som krävs för att hushållssparandet skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Socialdemokraterna har alltså svårt att bestämma på vilken bog kritiken skall läggas. Omedelbart efter det att vi har fått påpekandet från Allan Larsson om att statsfinanserna trots allt är starka, ondgör han sig över det stora budgetunderskottet. Han menar att felet skulle vara att regeringen sänker skatter men inte samtidigt drar ned på utgiftssidan. Detta stämmer inte. Den tillväxt av budgetunderskottet som har skett, och som redovisas i prognoser från riksrevisionsverket, beror i allt väsentligt på den lägre aktivitet i ekonomin som jag sade urholkar inkomstunderlaget och samtidigt medverkar till att utgifterna behöver stiga. De skattesänkningar som vi har lagt fram förslag om är ju redovisade som finansierade till den del som de faller på detta år. Beträffande nästa år kommer besked om var någonstans besparingarna skall sättas in att redovisas i den kommande budgetpropositionen. Och vi får nog ge oss till tåls till den 10 januari nästa år, eftersom jag tror att finansministern inte är beredd att gå in i detalj om detta i dag. I detta sammanhang drar Allan Larsson i sitt anförande upp även en argumentation som har pågått sedan i våras, som gick igen i valrörelsen och som så småningom håller på att utvecklas till en myt och som tydligen kallas för Tobissonlinjen. Den skulle gå ut på att jag yrkar på att man först skall sänka skatterna och skapa ett stort hål och därefter framtvinga utgiftsminskningar. Detta tycks gå tillbaka på en redovisning efter det att vi i våras hade avslutat förberedelserna för programmet Ny start för Sverige.

Vi måste konstatera vad som behöver göras för att vi skall kunna få ned skattetrycket i vårt land, så att vi inte kommer i ett definitivt underläge gentemot omvärlden. När vi har gjort det bestämmer det så att säga kravet på anpassning vad gäller utgifterna. Det finns ingen tidsdimension i detta -- dvs. att man skulle göra det första först och det andra senare --, utan det här måste göras på samma gång. Det är fråga om vad som anger utrymmet. Och det är numera, hävdar jag, behovet av att få ned skattetrycket till den nivå som gäller i högskatteländerna åtminstone ute i Europa som bestämmer vad vi måste kunna åstadkomma på utgiftssidan vad beträffar besparingar. Fru talman! Situationen vid de borgerliga partiernas återkomst till regeringsmakten påminner i väsentliga avseenden om läget förra gången det begav sig, nämligen 1976. Men den ekonomiska krisen kom den gången mest till uttryck i tillverkningsindustrin. Nu hör problemen i minst lika stor utsträckning hemma inom den finansiella sektorn. De kreditförluster som sänker finansbolag och skakar banker härrör till övervägande del från fastighetsbranschen. Vad vi bevittnar är den aldrig helt smärtfria övergången från en höginflationsekonomi till en långinflationsekonomi. Där kalkylen tidigare gick ut på att balansera ett negativt kassaflöde genom att realisera inträffad värdestegring blir det i fortsättningen kravet på positiv avkastning som blir utslagsgivande. I detta sammanhang skapar naturligtvis den höga realräntan betydande problem på samma sätt som den avhåller från investeringar i industri och handel. Svårigheten att bedriva en aktiv konjunkturpolitik illustreras på ett övertydligt sätt av att fastighetsskatten på kommersiella lokaler även nästa år skall vara förhöjd med en extra procentenhet -- från 2,5 till 3,5 %. Beslutet fattades -- under moderat motstånd -- i syfte att motverka den, som det hette, spekulativa värdestegringen på kontors och affärsfastigheter. Det här är inte precis dagens problem! Skatten kommer i alla fall att ligga fast. Nu sjunker eller försvinner hyresintäkterna, och fallissemangen i branschen får en kontraktiv effekt inom hela den finansiella sektorn. Oavsett i vilken takt fastighetsskatten kan sänkas i framtiden borde den här extra höjningen till 3,5 % snarast återkallas av omsorg om utvecklingen, inte minst på den finansiella sidan. Socialdemokraterna vill skylla det branta fallet i byggnadsinvesteringarna på regeringens politik. Allan Larssons anförande var inget undantag på den punkten. Men det är svårt att se, och jag skulle gärna vilja be Allan Larsson om hjälp på den punkten, varifrån efterfrågan på nya hus, nya byggnader, skulle kunna komma. Det är redan gott om tomma industri och kontorslokaler, och det överskott på bostäder som redan börjat framträda kan förväntas växa snabbt. Grunden till denna utveckling -- detta omslag från, som subventionsvägen har drivits fram, en brist på bostäder då till ett överskott nu -- lades ju redan vid den stora skatteomläggningen, där boendet medvetet gjordes avsevärt dyrare. I ett uttalande förra sommaren, som omedelbart betecknades som närmast fosterlandsförrädiskt, påpekade jag att det visserligen med lägre marginalskatter skulle löna sig bättre än tidigare att arbeta i Sverige men att kravet på totalfinansiering måste medföra att det å andra sidan skulle bli mycket dyrare att leva här. Därför kunde vi räkna med framväxten av ett nytt livsmönster, där människor successivt ställde in sig på att bo i ett hål i väggen och att cykla till jobbet med ett smörgåspaket i fickan, medan de tillbringade sin fritid och gjorde sina större inköp utomlands. Vi har redan sett en rörelse i den här riktningen, och den kommer att förstärkas om levnadskostnaderna i vårt land inte anpassas till vad som gäller ute i Europa. Med hänsyn till att vi inte kan fortsätta att subventionera fram en överkonsumtion av boende kommer med nödvändighet nyproduktionen av bostäder att avta. I det läget blir det förstås viktigt att underhålla det fastighetsbestånd som redan finns. Regeringen bör därför snarast möjligt skapa klarhet om villkoren för ombyggnad av äldre bostäder. Likaledes är det med hänsyn till läget på byggmarknaden angeläget att den planerade upprustningen och utbyggnaden av infrastrukturen i form av olika slags kommunikationer kommer i gång på stor bredd. I detta sammanhang finns det anledning att kommentera socialdemokraternas nya syn på möjligheterna för våra affärsverk inom kommunikationsområdet att möta de hårdnande krav som marknaden och konkurrensen ställer. I våras beslöt riksdagen på förslag av regeringen att ge televerket större frihet att fastställa sina egna taxor. I en motion, ärligt talat förstår jag inte riktigt hur den har kunnat väckas, med anledning av regeringens ekonomisk-politiska proposition, vill socialdemokraterna nu återgå till den gamla regleringslinjen. Det vore enligt min mening mycket anmärkningsvärt om inte detta försök att göra prissättningen till föremål för politiska ingrepp skulle avvisas av en kammare där socialisterna är i klar minoritet. Den tid borde för länge sedan vara förbi då vi politiker anser oss bättre skickade än företagsledningar att sätta priser på varor och tjänster. På en punkt har hela oppositionen -- från vänsterpartiet över socialdemokraterna till Ny Demokrati -- förenats om ett tillkännagivande till regeringen, och det gäller förordet för en fortsatt ekonomisk satsning på ett statligt turistorgan. Vi på den borgerliga sidan vill avvakta regeringens konkreta förslag i detta avseende. Men jag menar att strävan här liksom på andra områden bör vara att nedbringa statens utgifter och att göra det möjligt för olika branscher att stå på egna ben. Fru talman! Den politik som kommer till uttryck i proposition 38 och som i allt väsentligt vunnit utskottets bifall innebär att strukturfrågorna prioriteras inom den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna, som under sina sista regeringsår orienterade sig i denna riktning, återfaller nu i motioner och reservationer i sin gamla svaghet för försök beträffande kortsiktig stabiliseringspolitik och fördelningspolitik. Det är inte underligt att de på ett helt annat sätt än under regeringsåren får uppslutning från vänsterpartiets sida. I detta läge krävs det att riksdagens ickesocialistiska majoritet tar sitt ansvar för att Sverige återförs till ekonomisk balans och tillväxt. Jag tycker att det har funnits tecken på att så har varit fallet, även om det ibland varit litet ostadigt. Utvecklingen under hösten -- när finansieringen av skattesänkningarna under en tid föreföll hotade här i riksdagen, vilket i sin tur bidrog till valutautflöde och räntehöjning -- understryker betydelsen av att regeringens ekonomiska politik kan genomföras. Det är ju den rätta, och den enda, vägen ut ur den hemmagjorda kris som socialdemokraternas högskattepolitik, offentliga utgiftsexpansion och regleringsiver försatt Sverige i. Med det anförda yrkar jag, fru talman, bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 10 med undantag av punkten 23, där jag yrkar bifall till reservation 16.

Fru talman! Allan Larsson har under debatten ondgjort sig över att han har ett helt kompani med motståndare, och det skulle på något sätt vara belastande. Tvärtom tycker jag att han gör sitt bästa för att utnyttja de chanser det ger att utså split mellan regeringspartiernas företrädare. Nu har han, med vad han möjligen hoppades i några öron skulle låta som en komplimang, kallat mig för Årets svensk. Jag vill minnas att på den tiden Rapport utnyttjade den beteckningen mot slutet av året råkade den utmärkelsen tillfalla personer som under nästföljande år gick fullkomligt på öronen. Refaat el Sayed var en och även några som stod Allan Larssons parti nära hade sådana olyckor för sig. Jag tar det för vad det var. Jag förstår vad Allan Larsson hoppas att den närmaste tiden skall bära i sitt sköte. Att påstå att den s.k. Tobissonlinjen skulle ha kunnat avläsas redan i form av försämringar i ekonomin och därmed utebliven vändpunkt, är väl ändå att ta i. Den statistik som vi nu fick, och som visade att ekonomin krympte med 2,5 % under tredje kvartalet i år jämfört med ett år tidigare, avsåg tiden fram till den 30 september. Så länge satt faktiskt den socialdemokratiska regeringen och även några ytterligare dagar. Den statistiken går inte att tillskriva det som har skett sedan dess. Vidare skulle jag ha framkallat valutaoro och räntehöjning. Allan Larsson vet lika väl som jag att det var mest externa faktorer som spelade in; den finska devalveringen, rörelsen mot D-Marken, inte minst inför Maastricht. Men det fanns inhemska bidrag till detta. Det var inget tvivel om att ett sådant var den osäkerhet som rådde beträffande regeringens möjligheter att få majoritet för sin politik. Jag tar inte detta som ett underkännande. Det är tvärtom ett överbetyg, i varje fall ett godkännande av regeringens politik. Man menar att när den är ifrågasatt, när det förefaller som om den inte får genomslag i riksdagen, då uppstår den här oron. Jag är som sagt glad över att vi har kunnat föra den frågan i hamn, att socialdemokraternas försök att sabotera den genom att locka med sig Ny Demokrati, så att det inte skulle bli möjligt att skjuta på barnbidragshöjningen, misslyckades. Jag tycker att vi har anledning att vara glada över att vi har fått en återställd ordning på valutasidan och att räntan är på väg nedåt igen. Men det kanske är svårt för Allan Larsson att dela den uppfattningen. Som svar på frågan vill jag säga att vi strävar efter att få en låg inflation, som exempelvis i Danmark. Vi skall göra det genom att på arbetsmarknadssidan hålla fast vid arbetslinjen, någonting som Allan Larsson en gång var en god exponent för. Det tycker jag att vi har all anledning att hedra honom för.
Fru talman! Jag måste säga att jag är förvånad över Lars Tobisson. Han beskriver ett våldsamt valutautflöde, en räntechock, som ett överbetyg för regeringen. Hur ofta tänker den här regeringen försätta landet i den situationen att omvärlden skall utdela sådana överbetyg? Jag blir mörkrädd, Lars Tobisson, när jag hör någonting sådant. Ge inte omvärlden intrycket att det är detta ni är ute efter, och försök inte ge intryck av att det var barnbidragshöjningen som orsakade detta. Kom ihåg att förslaget om höjning av barnbidraget lade jag fram här i riksdagen den 10 Sedan sjönk räntorna, valutareserven förstärktes, räntemarginalen gentemot omvärlden minskade till 0,7 %. Då låg förslaget om barnbidragshöjning här i riksdagen och riksdagen beslutade om den. Hur kan barnbidragshöjningen förorsaka valutautflöden? Det måste Lars Tobisson ge oss en upplysning om. Den socialdemokratiska regeringen var inte upphov till något sådant under sin tid, utan det var efter regeringsskiftet som detta uppstod. Visst blir tillväxten långsammare nästa år och året därpå. Det har konjunkturinstitutet visat. Det är därför som jag tycker att det är så anmärkningsvärt att Lars Tobisson är så lycklig över att han genom de här åtgärderna får rätt i sin dystra prognos. Hur skall alla småföretag som arbetar på hemmamarknaden kunna få avsättning för sina varor och tjänster när ni stramar åt efterfrågan för tre fjärdedelar av ekonomin? Det är just de småföretag som ni har talat så mycket om att ni värnar som ni driver till mycket svåra situationer. Det är sanningen om er politik. Får jag avslutningsvis säga att när man har hört Lars Tobissons tal om hål i väggen och sedan hört Anne Wibbles uttalande om hur hon med välbehag skall stå emot för vanligt folk, förstår man sambandet mellan dessa uttalanden.
Fru talman! Det är riktigt att barnbidragshöjningen föreslogs och beslöts i våras. Den var då finansierad med höga skatter, någonting som utmärker socialdemokratisk politik. När vi trädde till och såg att åtgärder oundgängligen måste sättas in på skatteområdet för att förhindra ett pågående utflöde av bl.a. investeringskapital, skulle de finansieras. Eftersom detta sker redan under innevarande budgetår säger vi att vi får ta någonting som går att göra med snabb verkan. De flesta utgiftsminskningar på det offentliga området är av den karaktären att de kan kräva förberedelser. Men här var det fråga om en förändring som ännu inte hade trätt i kraft och som mycket enkelt kunde tas tillbaka. Så skedde med barnbidragshöjningen. Men detta ville naturligtvis inte socialdemokraterna vara med om. Det var då den gungning kom till stånd beträffande regeringens möjligheter att i riksdagen finna majoritet för sin politik som var en bidragande orsak, jag tror att det var ett mindre bidrag, men ändå en bidragande orsak till det valutautflöde som föranledde en räntehöjning. Jag säger återigen att det var bra att det orosmomentet avvärjdes. Jag utgår ifrån att några liknande händelser inte inträffar när mönstret nu har stabiliserats och vi förstår vilka problem som kan uppstå om man är oförsiktig på det här området. Jag har inga förhoppningar om att socialdemokraterna skall ta sitt ansvar i det avseendet. Men jag är glad över att man har gjort det på annat håll. Sedan kommer motsättningen tillbaka igen. Ibland är vi oförsiktiga och ökar budgetunderskottet. Ibland stramar vi åt något alldeles fruktansvärt, så att det leder till en minskad ekonomisk verksamhet i landet. Socialdemokraterna pläderar för nya utgifter på än det ena än det andra området i den gamla aktiva konjunkturpolitikens tecken. Nu har Allan Larsson inte någon ytterligare tid för replik, men jag påminner ändå om frågan som jag ställde i mitt anförande och som jag tycker att man från socialdemokratiskt håll är skyldig att svara på. Vad för slags hus vill ni att vi skall bygga i den här situationen, när det är ett klart överskott på kontorsoch industrilokaler? De står tomma litet varstans. Antalet tomma bostäder växer, och det är naturligtvis med nuvarande realräntor mycket dyrt att över hvud taget uppföra nya fastigheter. Det går inte att lösa problemet annat än med nya subventioner. Därmed är socialdemokraterna tillbaka på en gammal omöjlig väg, som skiljer ut Sverige, som får vår ekonomiska utveckling att avstanna och förbytas i en nedgång, vilket ju blir resultatet av ert traskande efter den tredje vägen. Jag tycker alltså inte att det är någonting att stå efter. Vi för nu i en svår ekonomisk situation en politik som lägger grunden för en marsch ut ur de hemmagjorda problem som den förra socialdemokratiska regeringen har försatt oss i.

Fru talman! Jag vill göra ett par kommentarer. När Stefan Attefall talar om piska och morot, innebär det piska för vanligt folk och morot för dem som redan har fått en stor portion. Det är knappast det som menas med uttrycket ''att bära varandras bördor''. Jag skulle vilja ställa en fråga till Attefall: Vad är det för skillnad mellan den politik som ni nu skall votera igenom och den politik som har genomförts av borgerliga regeringar av samma typ i andra länder och som har gett upphov till en arbetslöshet på 8--9 %? Vad är det som gör att en sådan politik ger stor arbetslöshet i vissa länder men skulle göra underverk i Sverige?

Fru talman! Jag vill passa på tillfället att korrigera Stefan Attefall på en viktig punkt. Under hösten har ni fortsatt att svartmåla svensk ekonomi, och på det viset har det rått osäkerhet utomlands. Dessutom har det varit ett stort valutautflöde. Det betänkande som ni har avgett är ett uttryck för just den linjen. Stefan Attefall fortsätter här att tala om att kapitalet flyr Sverige. Men hur står det egentligen till? Direktinvesteringarna i Sverige har kraftigt ökat under detta år. Svenska direktinvesteringar utomlands har reducerats kraftigt. Det råder i stort sett balans. Läs den officiella statistiken! Jag vill att ni nu skall ge ett klart besked, så att ni inte fortsätter att skapa intrycket i omvärlden av att Sverige är på väg åt samma håll som Finland. Jag har varnat er hela hösten för detta, men ni fortsätter fortfarande i december, trots att ni bakom er har en valutakris som har lett till en chockhöjning av räntan. Som utgörande en majoritet i denna kammare har ni ett ansvar för att uppträda på ett sådant sätt att småföretagare, villaägare och konsumenter inte drabbas av nya överbetyg av det slag som Lars Tobisson talade om. Stefan Attefall kan lämna ett bidrag genom att ge ett besked. Är det så att kapitalet flyr Sverige, eller har vi balans när det gäller direktinvesteringar?